Herr talman! Vad gäller den sakliga beskrivningen över vad som har hänt i ärendet är herr Karlsson i Malung och jag eniga, och det är inte så konstigt eftersom vi har samma källmaterial. Jag har emellertid svårt att förstå att herr Karlsson i Malung kan tycka att detta friar regeringen. Regeringens beslut att betala ut dessa medel var ju helt i strid mot den åberopade paragrafen. Dessutom avvecklades ju clearingsystemet, och man sade då att regeringen skulle föreslå riksdagen hur man skulle förfoga över de överskjutande medlen. Detta gjorde man också sedermera, och i mitt förra anförande läste jag upp lydelsen av riksdagens beslut. Inte heller den senare utformningen av riksdagens beslut stämmer överens med vad regeringen gjorde. Det är i detta fall helt klart att regeringen inte har följt gällande bestämmelser.
Herr talman! I samband med oljekrisen var det ju den allmänna ransoneringslagen som sattes i kraft, och som jag redan framhållit erhöll regeringen därigenom riksdagens fullmakt att inom ramen för den lagstiftningen vidta erforderliga åtgärder. Prisclearingsystemet beträffande oljeprodukter var en av de åtgärderna. Man satte en fullmaktslag i kraft, och av den anledningen kan regeringen knappast ha överskridit sina befogenheter.
Herr talman! Herr Karlsson i Malung sade att regeringen knappast har överskridit sina befogenheter och hänvisar till fullmaktslagar. Ja, men de här fullmaktslagarna täcker inte vad regeringen gjorde.
Sedan samtliga under avsnittet Vissa tillämpningsfrågor beträffande lagstiftning m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Övriga frågor.
Sedan alla under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning, m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Datafrågan.
Sedan de under avsnittet Datafrågan anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Utrikesfrågor m.m.
Sedan de under avsnittet Frågor om riksdagens skrivelser m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Vissa tillämpningsfrågor beträffande lagstiftning m.m.
Sedan samtliga under avsnittet Utrikesfrågor m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Fråga om viss säpoverksamhet.
Sedan alla under avsnittet Fråga om viss säpoverksamhet anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Frågor om riksdagens skrivelser m.m.

Herr talman! Jag beklagar att jag måste börja med att säga att regeringen i det längsta har visat ett klent intresse för utlandssvenskarnas rösträtt, inte bara under de gångna årtiondena då frågan har varit under debatt utan också när den skulle komma på riksdagens bord. Det tog sin tid.

Det togs visserligen proposition i ärendet i mars, men därmed har ärendet försenats ett drygt halvår, en tid som synnerligen väl hade behövts för att nå ut med information om det nya röstförfarandet till våra landsmän runt om i världen. Man är böjd att kalla denna förhalning en händelse som ser ut som en tanke. Regeringens dröjsmål är i varje fall anmärkningsvärt, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 18.

Herr talman! Under denna punkt skulle enligt utskottets planering kollektivanslutning till politiskt parti behandlas. Några talare har dock haft litet bråttom och redan talat i frågan. Jag vill i korthet anföra några synpunkter. Vänsterpartiet kommunisternas inställning till kollektivanslutning till politiskt parti har redovisats vid flera tillfällen. Vi har hävdat, och hävdar alltjämt, att fackföreningsrörelsens uppgift är att företräda sina medlemmars intressen och att denna uppgift bäst fylls av en facklig rörelse som behåller en organisatorisk självständighet gentemot politiska partier. Vi har också betonat att det är både nödvändigt och riktigt att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska partier men understrukit att detta bör ske på basis av organisatorisk självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor: Vi vidhåller den ståndpunkt vi tidigare intagit, nämligen att kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte är försvarbar. Regelbundet går de borgerliga partierna i riksdagen till angrepp mot kollektivanslutningen. Det bör dock stå klart att detta inte sker av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. De borgerliga har inget emot kollektivanslutning när den tjänar deras intressen. Det har vi fått otaliga bevis på här i riksdagen i den borgerliga uppslutningen bakom den religiösa kollektivanslutning som påtvingas hela folket via statskyrkan. Det socialdemokratiska partiets hållning i denna fråga är minst sagt märklig. Så länge man inte vidtar någon åtgärd för att avskaffa detta system för medlemsanslutning ger man näring åt de borgerligas aktivitet. Socialdemokraterna struntar i att kollektivanslutningen upplevs som stötande av många människor ute på arbetsplatserna. Man tar ingen notis om att beslut som rör tusentals fackföreningsmedlemmar numera genom storavdelningar och representantskap träffas av ett litet fåtal personer. Man har också hittills struntat i riksdagens uttalande om att ”nuvarande missförhållanden bör inte i första hand ändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida”. Socialdemokraterna själva medverkar genom sitt envisa fasthållande vid kollektivanslutningen till att vi gång på gång får debatter här i riksdagen om denna fråga: Vad värre är: Man ger de borgerliga partierna tillfälle att demagogiskt utnyttja missförhållandena för sina syften. I år har kollektivanslutningen också tagits upp i samband med konstitutionsutskottets granskning av regeringsärendenas handläggning. Moderaterna — som är företrädare för lagstiftning mot kollektivanslutningen — menar att regeringen och främst statsministern bort verka för att riksdagens viljeyttring skulle beaktas av det socialdemokratiska partiet. Från vänsterpartiet kommunisterna hävdar vi att det är beklagligt att det socialdemokratiska partiet inte vidtagit några åtgärder för att avskaffa kollektivanslutningen. Detta måste dock angripas i annan ordning än vid konstitutionsutskottets granskning av regeringens verksamhet. Därför har vi avvisat den reservation som fogats till granskningsbetänkandet i denna fråga. Jag vill erinra om att riksdagen i sitt uttalande förutsatt ”att det genom opinionsbildning mot kollektivanslutningen skall visa sig vara möjligt att förmå det parti som tillämpar denna ordning att medverka till att kollektivanslutningen avskaffas, så att som partimedlem endast registreras personer, som individuellt begär inträde i partiet”. Den opinionsbildningen bedrivs på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna. Där deltar kommunisterna aktivt. Denna verksamhet är naturligtvis viktigare för att bringa kollektivanslutning ur världen än att diskutera det konstitutionella ansvaret hos statsministern och regeringen för att det socialdemokratiska partiet inte efterföljt riksdagens uttalande. I opinionsbildningen på arbetsplatserna och i fackföreningarna kan av naturliga skäl de borgerliga partierna, främst moderaterna, inte spela någon större roll. Kommunisterna däremot har där alltid drivit opinionen mot kollektivanslutningen. Det kommer vi att göra även i fortsättningen. Kollektivanslutningen är en orimlig form för medlemsanslutning till politiska partier och det är angeläget att denna form avskaffas. Det är hög tid att socialdemokraterna själva inser detta och vidtar åtgärder i den riktningen. Det skulle gagna hela arbetarrörelsen.

Herr talman! Den nu aktuella punkten rör bl.a. det välbekanta fallet Helmers. Det gäller i sak en serie tillsättningsärenden inom högskoleväsendet. En rad fel har här begåtts av utbildningsdepartementet. Det första ärendet har diarienummer 466/74. Till underlaget i ärendet hör en skrivelse från en prefekt. Där lämnas grovt nedsättande uppgifter om det socialdemokratiskt-liberalt styrda universitetet i den tyska del staten Bremen, från vilket Helmers har redovisat meriter. Remissyttrandet är uppenbart politiskt betingat. Avsikten är att framställa Bremens universitet som en ”vänsterradikal kaderskola”, som uttrycket i skrivelsen lyder. Skrivelsen har ej diarieförts i departementet. Den finns inte heller kvar i original i akten. Det märkliga är nu att utskottet anmärker mot diarieföringen, däremot inte mot att skrivelsen har beaktats vid ärendets sakbehandling. Utskottet finner det tydligen helt i sin ordning att detta slags politiska förtal har kommit till användning. Detta är i och för sig märkligt. Men ännu märkligare blir det, när man vet att den prefekt som avgivit skrivelsen blivit dömd vid Lunds tingsrätt för ämbetsbrott just på grund av den skrivelsen. Ändå finner utskottet saken helt i sin ordning. I samma ärende åberopar departementschefen ett inkompetensvotum, som i samband med ett annat ärende har avgivits av tekniska högskolan i Stockholm. Detta förfarande är felaktigt, vilket utskottet rimligen borde ha förstått. Inkompetensförklaringen hade nämligen vid detta tillfälle överklagats och saknade alltså laga kraft. Departementet begick ytterligare ett fel i sammanhanget: man använde som argument mot Helmers ett votum från en underordnad instans, vilket man i särskild ordning sedan hade att själv ta ställning till. Man föregrep därmed sitt eget senare beslut i kompetensfrågan. I ärendet 4028/74 finns uppseväckande fel. Här tillåter departementschefen att en av Helmers medsökande får tillgodoräkna sig vetenskapliga arbeten, som i ett annat ärende har tillgodoräknats en annan författare. Departementet godkänner alltså att samma arbeten får framställas som i ett fall huvudsakligen författade av en forskare, i ett annat fall huvudsakligen författade av en annan. Man överkompenserar genom detta förfarande Helmers motståndare, som annars inte skulle ha blivit kompetensförklarad, och man slår därmed ut Helmers. I ärendet 2894/75 har departementet anslutit sig till tjänstetillsättningsnämndens yttrande, som var negativt för Helmers. Nämndens ordförande har vid detta tillfälle anmälts för ämbetsbrott. Detta brott var begånget mot Helmers i ett annat ärende. Ordföranden fälldes till ansvar för brottet. Här föreligger alltså uppenbart jäv mot ordföranden. Ändå godkänner departementet som beslutsgrund utlåtande från en nämnd med en jävig ordförande. I ärendet 3552/75 godkänner departementet en inkompetensförklaring, | som hade sin grund i ett oriktigt förfarande. Inkompetensförklaringen föregicks av att man uppställde kompetensvillkor, som stred mot § 137 i universitetsstadgan, därför att de ställdes högre än som föreskrivs för nämnda typ av tjänst. Justitieombudsmannen förklarade att förfarandet var felaktigt. Men departementet godkände det. Här föreligger alltså inte mindre än åtta klara formella fel. Alla har begåtts mot samme sökande. Det har naturligtvis inte skett av en tillfällighet. Det har en bestämd förklaring. Denna förklaring står att finna i den skrivelse som prefekten vid Helmers institution har avgivit och enligt vilken folk, som misstänks för radikala anknytningar, i prefektens ögon inte bör ifrågakomma till tjänster. Konstitutionsutskottet gör ett ödesdigert ställningstagande i dessa ärenden. Man godkänner brott mot jävsbestämmelser. Man tolererar politiskt förtal. Man överser med felaktigt avgivna inkompetensförklaringar. Men den något tillspetsade frågan kan ställas: Är det utskottets mening att vi i Sverige bakvägen skall införa yrkesförbud av västtysk modell? Eller är det bara ointresse och brist på civilkurage, som förklarar utskottsledamöternas passivitet? Det kanske grövsta fel som utskottet godkänner utgör just dubbelräkningen av meriter. Gång efter annan låter departementet Helmers slås ut från tjänster därför att hans medsökande fått tillgodoräkna sig meritvärdet av vetenskapliga verk som samma departement i annat ärende har tillåtit en helt annan forskare att tillgodoräkna sig. Jag har med mig här i kammaren en sammanställning av sakkunnigutlåtanden som avgivits i fallet Helmers och i andra fall. Den omfattar tio vetenskapliga arbeten. I inte mindre än tolv sakkunnigutlåtanden har meritvärdet av dessa arbeten helt eller huvudsakligen tillgodoräknats en bestämd sökande. Den som senare blev Helmers medsökande finns över huvud taget inte omnämnd i dessa utlåtanden. Men när det gällde att slå ut Helmers, då var man färdig att helt eller i huvudsak låta hans tidigare icke omnämnda medsökande få tillgodoräkna sig samma arbeten som förut använts som merit av andra. I december 1973 ställde jag en enkel fråga till statsrådet Zachrisson om hur han principiellt såg på sådan dubbelräkning. Han svarade då bl.a.: ”Det kan inte i något fall vara riktigt att tillgodoräkna var och en av dem arbetet, som om han varit ensam författare.” Men i de aktuella tillsättningsärendena är det ju just vad departementschefen godkänt. I samma svar i riksdagen sade statsrådet: ”Det finns numera inte någon bestämmelse som medger, att man för viss tjänst som universitetslektor ställer högre kompetenskrav.” Men i ärendet 3552/75 godkänner departementet en inkompetensförklaring, avgiven på basis av sådana felaktiga kompetenskrav. Hur skall man kunna påstå att det som här passerat varit rätt? Konstitutionsutskottets tysta majoritet kan tydligen det. Men vårt parti kan det inte. Vi anser att felaktigheterna skall undanröjas och den förfördelade få sin rätt. Om man godkänner förfaranden av det nu nämnda slaget, då öppnar man slussarna för den totala rättslösheten vid högskolorna. Man ger i praktiken klarsignal för yrkesförbud. Det godkänner vi aldrig. Vi anser det motivera en anmärkning, och jag yrkar bifall till reservation 20.

Herr talman! I reservation nr 20 av herr Måbrink riktas kritik mot statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för handläggningen av visst tillsättningsärende. När man läser reservationen får man närmast den uppfattningen att reservanten menar att utbildningsministern skulle ha ägnat sig åt politisk personförföljelse. Det är i sanning en grotesk beskyllning. Det hade varit hederligt av Jörn Svensson, om han i sitt relativt långa anförande hade undanröjt den beskyllning mot utbildningsministern som finns antydd i reservationen. Frågan om diarieföring av viss handling har i sammanhanget varit föremål för utskottets granskning. Jag vill då erinra om att utskottet tidigare i samband med granskningsarbetet behandlat frågor rörande diarieföringen i statsdepartementen. Det har bl.a. redovisats i konstitutionsutskottets betänkande 1974:22 s. 29 och 1975:12 s. 17. Utskottet har därvid anslutit sig till en inom statsrådsberedningen utarbetad promemoria: Vad som bl.a. ingår i denna PM framgår av vad utskottet säger på s. 49 i årets granskningsbetänkande. När det gäller diarieföringen av den handling som nämnts i föreliggande ärende har utskottet kommit fram till att denna bort diarieföras. I övrigt har granskningen inte föranlett något särskilt uttalande från utskottets sida. Bakom detta står ett fullständigt enigt utskott med undantag för vpk:s representant.

Herr talman! Vi diskuterar alltså en rättsfråga, om departementet har haft rätt mot en människa. Jag kan inte förstå vad det har att göra med utskottets majoritetsförhållande, huruvida departementet har gjort rätt - om man nu skall diskutera det i sak — i de konkreta ärenden som är upptagna för granskning. Vad vi har att diskutera är huruvida det är rätt i sak. Det är den frågan jag ställer till herr Johansson i Malmö: Anser han att departementet handlat rätt i sak? Jag har inte bett att få veta hur många som röstat för att det är rätt, utan jag vill veta: På vilka grunder har ni ansett att det är rätt att aktstycken av det här slaget, med politiskt förtal, godtas som underlag för beslut? På vilka grunder har ni ansett att det är riktigt att dubbelräkna meriter, så att man i ett fall kan tillgodoräkna en forskare det fulla meritvärdet av ett vetenskapligt arbete och i ett annat ärende tillgodoräkna en helt annan forskare det fulla meritvärdet av samma arbete? Och på vilka grunder anser ni i denna utskottsmajoritet det vara rätt att statsrådet Zachrisson själv som ett svar på en fråga här i riksdagen hävdar att sådan dubbelräkning inte kan tillåtas — det är innebörden av vad han har sagt — men ändå har tillåtit det i fall efter fall när det gällt tillsättningsärenden där Helmers har varit sökande? Hur kan en sådan rättspraxis försvaras och vilka blir de rättsliga konsekvenserna av att statsrådet släpper igenom sådant? Det är dessa rättsfrågor — frågor om rättssäkerheten i ärenden rörande tillsättning vid universiteten — som vi skall diskutera, herr Johansson. Vem som har majoritet i utskottet behöver ni inte upplysa mig om. Det vet jag redan. Min fråga är alltså: Är dubbelräkningen riktig? Är det riktigt att de partementet har godkänt dubbelräkning? Är det riktigt att departementet har godtagit och ställt sig bakom de oriktiga inkompetensförklaringarna, som strider mot 136 § i universitetsstadgan? Är det riktigt, och i så fall, hur kan det vara det, herr Johansson? Ge mig ett argument för varför sådant är riktigt. Det är det argumentet herr Johansson behöver och som han saknade i det anförande han höll.

Herr talman! Ett land har alltid en armé — sin egen eller någon annans. Detta kan vi lära av historien men också se i vår omvärld. Ingen uppgift är för oss moderater större än att säkra en framtid i frihet för Sverige, för vårt folk och för vårt lands alla inbyggare, en frihet mot yttre tvång och inre förmynderi. Detta återspeglas i moderaternas envetna arbete för att med ett starkt försvar skydda vårt lands framtida frihet och fred. Visst hoppas vi alla att vårt lands långa fredsperiod skall bli evigt bestående, men ingen vågar tro att det kommer att bli så. I 1974 års försvarsutredning har vi ingående studerat världsläget och dess risker för krig i vårt närområde under de kommande årtiondena. Trots allt tal om nedrustning har vi nödgats konstatera att krigsriskerna i Europa består, att riskerna för vårt lands frihet under studerad framtid snarare ökat än minskat. Utredningen skriver bl.a.: ”Försvarsutredningen anser att vi inte kan utesluta en utveckling mot ökade internationella spänningar och krig i Europa.

Där finns stora delar av Sovjets för den strategiska kärnvapenbalansen så viktiga robotbärande atomubåtar, men också stora mark-, sjö-och luftstridskrafter. Sovjets starka och moderna ishavsflotta baserad på Kolahalvön opererar nu långt ned i Atlanten. Detta medför att delar av Skandinavien i ett krig mellan supermakterna skulle hamna bakom Sovjets främsta strategiska försvarslinje. Även NATO:s intresse för norra Europa har blivit större. Man känner ett ökat behov att övervaka Sovjetflottan i norr, och man har bekymmer med hur Nordkalotten effektivt skall kunna försvaras. Oljan i Nordsjön och förväntningar om stora oljefynd utanför Nordnorge och Spetsbergen ger dessa områden en allt större ekonomisk betydelse. Skandinaviens militärstrategiska läge är förändrat och försämrat. En supermakt kan frestas till att genom en snabb militär attack utöka sitt område, innan den andra supermakten hinner reagera fullt ut. Sådana snabba operationer kan främst tänkas ske på ”järnridåns” flanker, dvs. i Skandinavien och i Medelhavsområdet. Omfattande militära operationer kan med modern materiel ske snabbt. Det måste vi beakta i vår försvarsplanering. Kan vi inte möta en angripares militära hot mot oss är övrigt totalförsvar meningslöst. Även om vi vill blunda för det, finns det ett samspel mellan militära styrkor och utrikespolitik i allmänhet. Skulle Sverige försvaga sitt försvar genom fortsatt nedrustning — att en sådan pågår bestrids nu av mycket få — skulle det få återverkningar vid en eventuell framtida skärpning av läget mellan öst och väst.

Herr talman! Tanken på en hel värld i fred är tyvärr långt borta. Här hemma använder regeringspartiet mycken energi till att hoppfullt tala om avspänning och nedrustning i världen, men vad säger då regeringspartiets talesmän i FN-sammanhang t.ex.?

Först och främst att trots att vi besparats ett nytt världskrig så har under denna period krig pågått varenda dag någonstans i världen. Man har uppskattat att den totala tiden för dessa konflikter under åren 1945-1969 uppgår till mer än 250 år, vilka inneburit lidanden, förstörelse och mänskliga och materiella förluster.

Vi vet att inte någon kan garantera oss en fredlig värld utan hot mot oss under 1980 och 1990-talen. Vi vet också att när orosmolnen tätnar kräver alla svenskar ett starkt skydd för vår frihet och fred och att vi för att kunna motsvara detta krav måste — även under fredliga förhållanden i vår nära omvärld — uthålligt satsa resurser på ett förtroendeingivande försvar. Herr talman! Min mycket bestämda mening är att alla försvarskunniga —- totalförsvarets folk, frivilligorganisationernas medlemmar och de politiskt verksamma — har ett gemensamt ansvar för att upplysa om det ovillkorliga sambandet mellan en långsiktig satsning på ett starkt totalförsvar och Sveriges framtida möjligheter att få förbli en fri, demokratiskt styrd nation. I motionen 1979 till årets riksdag och i till betänkandet fogade reservationer har vi moderater angett vår syn på planeringen av försvarets utveckling och på medelsanvisningen till försvaret. Vi moderater begär ett med 203 milj.kr. förhöjt anslag till försvaret för kommande budgetår. Vi moderater har på andra områden, t.ex. i fråga om anslaget till Cuba och anslaget till lånefonden för kommunala markförvärv, föreslagit anslagsminskningar som är större än de anslagshöjningar vi föreslår till försvaret. Våra förslag innebär att vårt land får ökad tillgång på fullvärdiga mark-, sjöoch luftstridskrafter och bättre övad personal för att kunna möta snabbt uppkommande hot. Den samhällsekonomiska påfrestningen genom våra förslag blir måttlig. Det mesta går till löner i Sverige och stimulerar sysselsättningen. Mycket återvänder också till samhället i form av skatter och avgifter. Ett starkt totalförsvar är beroende av tidsenlig materiel också därför att det stärker försvarsviljan. En stark försvarsvilja, en bra befälsrekrytering, som ger god tillgång på kunnigt befäl, och goda utbildningsanordningar ökar motivationen hos de värnpliktiga, vilket i sin tur ger slagkraftigare förband. Tyvärr är informationen i skolorna om totalförsvarets viktiga uppgifter för att säkra vårt lands framtid i frihet alltför liten. Undervisningen i skolorna om försvarets uppgifter och om försvarets olika grenar upptar en mycket blygsam del av skolans tid och ger en mycket ofullständig bild av försvaret. Undervisningen står inte i rimlig proportion till försvarets betydelse eller ens till försvarets andel av budgeten. Förtroen devalda, riksdagsmän och andra politiker, bör också biträda i det angelägna upplysningsarbetet till ungdom om svensk säkerhetspolitik, om svenskt försvar och om värnpliktens stora betydelse för försvaret. Det behövs som ett komplement till de goda insatser inom detta område som görs av försvarets folk och aktiva inom försvarets frivilligorganisationer. Herr talman! Av betänkandet framgår att försvarsutskottet efter ingående prövning står fast vid tidigare fattade beslut rörande förläggning av pansartruppernas kadettoch aspirantskola till Skövde och utvidgning av Remmene skjutfält. I fråga om anslaget till forskning och utveckling inom flygvapnet kom regeringens slutliga förslag i propositionen nr 143. Propositionen gav pressekon med vitt skilda tolkningar om vad skrivningarna i propositionen innebar. Jag interpellerade försvarsministern den 10 mars och frågade om han vill bekräfta att skrivningen inte innebar ett ändrat ställningstagande i fråga om att bibehålla handlingsfriheten att utveckla svenska militära flygplan. Försvarsministern svarade den 23 mars bl.

Försvarsutskottets majoritet har efter hörande av överbefälhavaren, chefen för flygvapnet och materielverket funnit att en reducering av forskningsanslaget från 77 milj.kr. till 30 milj.kr. är allvarlig och medför att beslutsunderlaget i flygplansfrågan vid försvarsbeslutet 1977 blir avsevärt sämre. Med de 30 milj.kr. som försvarsministern föreslagit blir det inte möjligt att vidmakthålla en reell handlingsfrihet beträffande utveckling av militära flygplan inom landet. Av detta skäl och med beaktande även av de förseningar, fördyringar och andra nackdelar som kan bli följden förordar utskottet att studiearbetet får ske inom en ram av 77 milj.kr. för att bibehålla reell handlingsfrihet i fråga om framtida flygplansutveckling. Det är av stor vikt att flygplansstudierna bedrivs så att försvarsutredningen och senare regering och riksdag före det viktiga försvarsbeslut som skall fattas 1977 får ett allsidigt underlag rörande utveckling av svenska flygplan. Av reservationen 4 framgår att även socialdemokraterna tvivlar på att de föreslagna 30 milj.kr. till studier räcker för att bibehålla den avsedda handlingsfriheten: Varför annars meningen: ”Om det blir nödvändigt bör regeringen för ifrågavarande studier ställa ytterligare resurser inom utgiftsramen för det militära försvaret till materielverkets förfogande”? Vad är det som har drivit socialdemokraterna i utskottet till ett ställningstagande, som förutsätter kommunisternas röststöd och tur i lottningen för att socialdemokraternas reservation skall bli riksdagens beslut? Herr talman!

Herr talman! Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är den bäst täckande formuleringen för vad vi i dagligt tal benämner vår neutralitetspolitik. Om den råder bred enighet. Alliansfrihet betyder inte bara att vi håller oss utanför militära allianser. Vissa krav måste uppfyllas för att omvärlden skall få förtroende för vår vilja och förmåga att hålla fast vid den utrikespolitiska linje som vi har valt. Ett av de krav som säkerhetspolitiken ställer är att vi skall kunna bedömas ha förmåga att avvisa och motstå påtryckningar och militära angrepp mot vårt land. Det är under konflikt i vår närmaste omvärld mellan stormakter som vi ser risker även för oss. Flera faktorer har en särskild inverkan på omvärldens syn på vår självständighet och vår förmåga att uppehålla den. Sverige haren stark ekonomi. På de områden där vi är särskilt sårbara för eventuella påtryckningar utifrån söker vi skapa förutsättningar för att stå emot sådana påtryckningar. Sverige lägger ned åtskilligt med möda och kostnader för att farhågor eller förhoppningar om vår sårbarhet på detta område inte skall få någon näring. En annan faktor är den inhemska uppslutningen och enigheten kring vår utrikespolitiska och säkerhetspolitiska linje. Utrikespolitikens betydelse ökar självklart i en värld med mera internationellt samarbete. Nedrustningsarbetet och internationella överenskommelser om att lösa konflikter med fredliga medel får en mer framträdande plats i vårt arbete. Handelspolitik och biståndspolitik kan också ses som delar av vår säkerhetspolitik. Men för dagens supermakter och maktblock är fortfarande de militära styrkorna det grundläggande säkerhetspolitiska medlet.

S " Vi kan helt enkelt inte få garantier för vår yttre säkerhet och måste därför i sista hand själva ta ansvar för denna. Därför håller vi oss med ett starkt och allsidigt sammansatt totalförsvar. Vår förhoppning är naturligtvis att vi aldrig skall behöva använda det. En konfrontation med ett annat land, där vårt försvar är inblandat, är egentligen ett misslyckande för vår säkerhetsoch försvarspolitik. Är då våra försvarspolitiska resurser tillräckliga för att ge oss trygghet? Vi bedömer det så: Visst har vi problem att få försvarsresurserna att räcka till, men det har man också i länder som är större än vårt. Det framgår med all tydlighet av internationell statistik. Antalet kvalificerade förband och enheter med den modernaste materielen minskar. Antalet stridsflygplan minskar, likaså antalet konventionella u-båtar, jagare och eskortenheter, framför allt i USA. Det råder nu inga tvivel om att strukturförändringar på grund av ökade personalkostnader och kostnadshöjningar för ny modern materiel äger rum i framför allt den utvecklade delen av världen. Även om våra - liksom övriga länders — kvalificerade förband kommer att minska i antal i framtiden, bör inte detta undanskymma det faktum att vi i dag har ett relativt starkt försvar. En debatt om försvarets svagheter i framtiden måste verka gåtfull och förvillande, inte minst för utländska iakttagare. För dem framstår inte Sverige - med vår möjlighet att snabbt mobilisera 600 000 å 700 000 utbildade män i krigsförband med modern utrustning, med hundratusentals kvinnor och män i frivilligt försvarsarbete, med ett flygvapen av högsta klass, kvantitativt och kvalitativt, med ett civilförsvar som stått som förebild för andra länder — som ett svagt försvarat land. Det är också väl känt att vi upprätthåller en betydande produktionskapacitet för egen tillverkning av krigsmateriel och en forskning som möjliggör denna tillverkning. Som en följd av det planeringssystem vi har går nu riksdagen till beslut dels om planeringsram på längre sikt, dels om budgetårets utgiftsram. Moderaternas företrädare i utskottet riktar i sina reservationer hård kritik mot vad de kallar ”den socialdemokratiska nedrustningspolitiken” och föreslår att ytterligare medel, 203 milj.kr. för budgetår, skall tilldelas det militära försvaret. Det är inte bara med militära ramar man är generös på den kanten, utan man är det också med beteckningen ”socialdemokratisk”. Jag vill bara i all stillsamhet erinra om att i fråga om förslagen till aktuella försvarsutgifter är det moderaterna som står ensamma på överkanten. Bakom regeringens förslag står inte bara socialdemokrater utan också centeroch folkpartister. På nederkanten har vi de förslag som motionsledes lagts fram av vpk. Helt riktigt förespråkar man folkförsvarstanken: Vi hävdar att Sverige i värnpliktsförsvaret har ett folkförsvar, som naturligtvis kan göras folkligare och bättre, men det kan knappast ske genom att på ett bräde ta bort 2 miljarder kronor, som är vpk:s orealistiska demonstrationsförslag. Som bekant har 1974 års totalförsvarsutredning lagt fram ett principbetänkande och kommer vid årsskiftet att lägga fram förslag till försvarsplanering för nästa programplaneperiod. En av utredningens viktigaste uppgifter är att ta ställning till förslag i flygplansfrågan. Riksdagen har att besluta om ett år. Det är frågan om vilka flygplan som skall ersätta attackflygplanet AJ 37 Viggen och skolflygplanet SK 60 som skall avgöras. SK 60 skall också i krig kunna tjänstgöra som lätt attackflygplan. För att man skall upprätthålla handlingsfrihet på området har hittills satsats 45 milj.kr. och för nästa budgetår föreslås 30 milj.kr. De militära myndigheterna och flygindustrin har önskat ytterligare 47 milj.kr. Att moderaterna har anslutit sig till detta krav förvånar inte. Däremot hade vi inte räknat med att mittenpartiernas företrädare också skulle ansluta sig till detta militärindustriella anspråk. Så har emellertid skett, varför vi socialdemokrater har reserverat oss. Vi förutsätter att regeringen ser till att erforderlig handlingsfrihet upprätthålls. Vi tror att föreslagna 30 milj.kr. räcker till, men för att gardera oss till hundra procent säger vi att om det blir nödvändigt bör regeringen för ifrågavarande studier ställa ytterligare resurser inom utgiftsramen för det militära försvaret till materielverkets förfogande. Skillnaden mellan oss och de borgerliga ledamöterna är i klartext att medan vi socialdemokrater vill ställa de medel som behövs till förfogande, vill de borgerliga satsa 47 miljoner ytterligare på flygplansutveckling — oavsett om det behövs eller inte.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

Herr talman! Vi kan konstatera att det även i år råder mycket stor enighet i utskottet om hur vår svenska säkerhetspolitik skall vara utformad. Vi säger alla att den skall syfta till alliansfrihet i fred och till neutralitet i krig. Det är också viktigt att betona att vårt försvar skall vara utformat så att det är fredsbevarande. Totalförsvaret skall vara så utformat att det kan klara en angripare — och den angriparen skall möta det samlade folkets motstånd. Vidare skall försvaret vara uppbyggt som ett folkförsvar på värnpliktens grund. Till det skall läggas de mycket starka frivilligorganisationer som vi har förmånen att ha i det här landet och som det är viktigt att vi slår vakt om. I internationella organ skall vi arbeta vidare för ökad avspänning ute i världen — främst mellan de olika stormakterna. Det krävs också att vi, för att vara trovärdiga, så långt som möjligt är oberoende av pakter. På en punkt tror jag ändå att vår trovärdighet något kan ifrågasättas —- och det är självfallet när det gäller den synnerligen hårda satsningen på kärnkraft, som ur totalförsvarssynpunkt måste anses ytterst tveksam. | Jag efterlyser en helhetssyn från försvarsdepartementet på hur man från totalförsvarssynpunkt ser på de problem som sammanhänger med den mycket ensidiga satsning på kärnkraft som riksdagen beslutat om. F. ö. står vi här från centerns sida bakom utskottets skrivning, varför jag inte behöver uppehålla mig vid den. Detta betänkande om försvarspolitiken är till stor del beroende av 1972 års försvarsbeslut. Men mycket av det som nu sker på försvarets område präglas av den ovisshet som råder om vilket resultat den pågående för svarsutredningen skall komma fram till och vilket beslut riksdagen skall fatta nästa år. Det svenska försvaret är i dag ett område där man minskar antalet anställda — i stället för att öka, som man gör på den offentliga sektorn i övrigt. Under de senaste åren har lönekostnaderna tagit allt större del av den årliga utgiftsramen för försvarsmakten samtidigt som materielkostnaderna har stigit snabbt. Med tanke på detta pågår också ett flertal utredningar som i samråd med försvarsutredningen skall lägga fram sina förslag till hur man skall kunna rationalisera ytterligare. Det finns, tycker jag, anledning att erinra om att en lågt inriktad handlingslinje i försvarsutredningen kan medföra mycket starka krav på ytterligare personalminskningar utöver de rationaliseringar som pågår. Jag vill också peka på de problem som detta kommer att kunna medföra för de orter som berörs av eventuella förbandsindragningar, speciellt orter i kommuner som har en mycket stor försvarsverksamhet. Jag vill därför varna för att det, om man följer en alltför lågt inriktad handlingslinje i försvarsutredningen, som socialdemokraterna har föreslagit, kommer att bli nödvändigt att minska personalen inom försvaret med mellan 2500 och 3 500 tjänster under åren 1977-1982. Dessutom kan en rad faktorer medföra att denna siffra stiger ytterligare. Vi har i dag på vissa förband ett mycket besvärande vakansläge, och det är självklart att detta i första hand går ut över värnpliktsutbildningen. Det är med tanke på de värnpliktigas krav på en god utbildning inte acceptabelt. ÖB har nu av regeringen fått i uppdrag att utreda och överse personalbehovet inför det kommande försvarsbeslutet. Utredningen skall överlämnas till regeringen före den 1 oktober i år. Ifrågavarande brister varierar starkt. Störst är bristen i ålderslägena 23-26, 35-46 och 55-60 år. I åldersgrupperna 30 resp. 50 år är tillgången på befäl god. Eftersom man nu endast får rekrytera i takt med avgångarna, kommer denna ogynnsamma och mycket allvarliga snedfördelning att permanentas. Detta tycker jag är dålig personalplanering. Rekryteringen kommer under en följd av år att starkt understiga den jämna nivå som är nödvändig för att på sikt ge en jämnare fördelning. Vi har nu i utskottet tolkat försvarsministern så att inte varje vakans skall accepteras. Därför har vi inom centern inte funnit det nödvändigt att stödja kraven i moderaternas motion nr 2001. Jag anser att försvarsdepartementet snarast bör redovisa i vilken mån man nu kan fylla en viss del av vakanserna. Detta bör kunna ske utan att man avvaktar alla de utredningar som arbetar på det här området. Det finns också ur personalsynpunkt starka skäl att följa upp och utvärdera hur de omorganisationer som förekommit under de senaste åren har påverkat personalsituationen. En ordentlig uppföljning av t.ex. OLLI och andra omorganisationer bör därför göras så snart som det kan anses lämpligt. Man måste också vara lyhörd för hur personalen reagerar inför de ökade krav som ställs på dem som blir kvar i en organisation, där vakanserna efter den personal som avgår på grund av pension inte fylls. Personalens arbetssituation är också besvärlig på trupp i de fall där man har många vakanser. Bengt Gustavsson tog upp frågan om utveckling av flygplan och flygvapenförband. Herr Glimnér kommer senare att i detalj beröra den problematiken. Låt mig bara säga att vi i centern och i utskottsmajoriteten har ansett att de pengar som vi nu föreslår är en förutsättning för bevarad handlingsfrihet. Och en sådan är nödvändig för att vi inte senare skall få kostnader som blir avsevärt högre.

Herr talman! Försvarsministern framhåller i propositionen 1975/76:100 bilaga 6: ”Den dominerande tendensen i de senare årens internationella utveckling har varit den avspänningspolitik som har förts mellan de båda maktblocken. Också under år 1975 har denna politik fortsatt. De antaganden som på svensk sida har gjorts om att den vilar på grundläggande såväl strategiska som ekonomiska motiv har hittills bekräftats. Det bör dock på nytt understrykas att den förda avspänningspolitiken inte innebär att alla krishärdar undanröjs eller att grundläggande ideologiska motsättningar upphävs.” Jag har tolkat honom så att han anser att först när en nedrustning är märkbar kan en politisk avspänning mellan maktblocken fördjupas och bestå. Utskottet skriver: ”Utvecklingen i omvärlden och vårt säkerhetspolitiska läge har inte under det senaste året förändrats på sådant sätt att det är motiverat med någon ändring av inriktningen av säkerhetsoch försvarspolitiken. —-—-- Planeringen avser i första hand åtgärder för att avhålla från angrepp med konventionella stridsmedel. Totalförsvaret skall vara så organiserat att det står klart för en angripare att han kommer att möta folkets samlade motstånd. Försvaret skall kunna tvinga en angripare till sådana uppoffringar av tid och resurser samt till sådana förluster att han avhålls från att företa angreppet.” Liksom tidigare skall vår säkerhetspolitik bygga på alliansfrihet i fred och syfta till neutralitet i krig. Utskottet skriver: ”För att denna neutralitetspolitik skall vara trovärdig och realistisk måste den genomföras med stabil politisk inriktning och med stöd av ett totalförsvar som är avpassat och uppbyggt för att värna vårt oberoende.” Det framstår som mycket angeläget att vårt försvar inte riskerar att bli utlandsberoende. En fråga som aktualiseras i anledning av denna proposition och som anknyter till oberoendet finns under punkten 21. Flygvapenförband: = Forskning och = utveckling. Verksamheten under detta anslag omfattar utvecklingsarbete beträffande materiel till flygvapnet. Verksamheten inriktas med beställningsbemyndigande medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. Flygvapenchefen har redovisat en studie rörande framtida attackflygplanssystem. Studien utmynnar i förord för att inom landet utveckla ett lätt attackoch skolflygplan, kallat BILA, och vidareutveckla JA 37 Viggen till flygplan A 20. Inom delprogrammet Attackförband planeras under budgetåret fortsatta studier för ersättning av flygplan JA 37 och SK 60 . Studierna avses ge underlag för att kunna beställa utvecklingsarbete under våren 1977. Om beslut då fattas om att ett nytt lätt attackflygplan skall utvecklas planeras vissa beställningar av tidskritisk materiel under senare delen av budgetåret. Försvarets materielverk har påpekat att det studiearbete som skall ge underlag för beslut våren 1977 om ersättning av flygplan AJ 37 och SK 60 kommer att ha sin tyngdpunkt under budgetåret 1976/77. Verksamheten kräver därför mer pengar än under budgetåret 1975/76, för vilket 30 milj.kr. får användas. Det arbete som nu skall bedrivas redovisas som systemdefinitionsarbete. Detta arbete medför lägre kostnader på projekteringsstadiet genom den större säkerhet som beslutsunderlaget får. Materielverket har också framhållit att kostnadsberäkningar och utredning av industriella konsekvenser i de olika alternativen för utveckling och anskaffning utförs med förutsättningen att beslut av statsmakterna fattas senast den 1 juli 1977. En senareläggning av beslutet medför enligt samma verk stora kostnadsökningar om handlingsvägen skall behållas. Materielverket påpekar att beslut att inte starta typarbete på ett nytt projekt medför att flygindustrins utvecklingskapacitet avvecklas. För studier av ett eventuellt nytt attackflygplan efter AJ 37 har regeringen hittills ställt sammanlagt ca 45 milj.kr. till försvarets materielverks förfogande. För nästa budgetår har de militära myndigheterna räknat med att studier skall bedrivas i sådan omfattning att de kan utgöra grund för eventuellt beslut om fortsatt utveckling av stridsflygplan inom landet. Sådan utveckling är ett av alternativen för framtida förnyelse inom flygvapnet. Det försvarsbeslut som skall tagas av riksdagen våren 1977 avses ge utgångsläge för hur sådan förnyelse skall ske. Liksom föregående år tillstyrker utskottet att man t.o.m. juni 1977 behåller en handlingsfrihet att även i fortsättningen utveckla militära flygplan inom landet. När det gäller vilka medel som behövs för att behålla den här omtalade handlingsfriheten har överbefälhavaren framhållit för utskottet att en minskning från 77 till 30 milj.kr. är allvarlig och medför att beslutsunderlaget i flygplansfrågan vid försvarsbeslutet våren 1977 blivit avsevärt sämre. Med de pengar för ifrågavarande studier som försvarsministern räknar med blir det enligt utskottets mening inte möjligt att vidmakthålla en reell handlingsfrihet beträffande utveckling av militära flygplan inom landet. Utöver att avse modifiering av flygplan JA 37 kan studierna — enligt vad utskottet har inhämtat — inte ge tillräckligt underlag för statsmakternas beslut nästa år. Av detta skäl och med beaktande av de förseningar, fördyringar och andra nackdelar som kan bli följden förordar utskottet att studiearbetet får bedrivas inom en ram av 77 milj.kr. Utskottet har med detta inte tagit ställning till frågan om framtida flygplansutveckling. Utskottet föreslår att beställningsbemyndigandet under anslaget för detta ändamål ökas med 47 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Medelsförbrukningen för ifrågavarande studier kan beräknas öka med samma belopp under budgetåret. Denna ökning skall bestridas genom omfördelning inom utgiftsramen för det militära anslaget. Herr talman! Detta är den enda punkt där utskottet funnit anledning att ändra på innehållet i propositionen 1975/76:100, bilaga 6.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

Herr talman! Det råder ju inget tvivel om att det finns krafter som till varje pris vill motverka avspänning och som också vill motverka en svensk nedrustning från skilda utgångspunkter. Då försöker man mana fram det traditionella rysshotet, som är gammalt som gatan. På det temat spinner också herr Petersson i Gäddvik. Det har ju traditioner från Karl XII:s dagar. Det är också därför som vissa svenska tidningar levererar serier av artiklar om sovjetiskt hot. TV engagerar sig i den verksamheten, och Synnergren kom för ett par år sedan in i den bilden genom att försöka skrämma allmänheten med det förhållandet att spårvidden på järnvägarna i Finland och Sovjetunionen är lika och att Finlands landsvägsnät håller på att utvecklas. Det är inte alltför svårt att spåra syftet med allt detta. För vissa kretsar gäller det att försöka preparera den svenska opinionen så att man godtar generalernas krav 1977, när det är dags för ett nytt försvarsbeslut. Närmare detta datum kommer det med all säkerhet att siktas mystiska ubåtar och andra saker, allt för att hålla den traditionella hotbilden levande och bearbeta opinionen i vissa syften. Mönstret känns igen, också Per Peterssons. Vi befinner oss nu, som det har sagts, i slutet av en försvarsperiod. Ett nytt, större flerårsbeslut är under utarbetande, och det kommer att presenteras under våren 1977. Utskottet påpekar mycket riktigt att huvuddelen av den period som riksdagen genom budgetpropositionen 1976 har att ta ställning till kommer att omfattas av ett nytt försvarsbeslut, grundat på delvis nytt planeringsunderlag. Dagens försvarsdebatt och beslut är alltså av principiellt intresse. Det handlar inte bara om slutet på en tidigare period, det handlar framför allt om inriktningen av en ny. De borgerliga och socialdemokraterna är överens om att inte göra militärfrågan till någon större sak i årets valrörelse. Det är ganska naturligt sett ur deras synpunkter. De har inte så förfärligt mycket att diskutera. Principiell enighet råder om försvarets framtida inriktning. De borgerliga och socialdemokraterna är i stort sett överens om storleken av militäranslagen. Högern vill förstås, trogen sin militaristiska tradition, lägga på ytterligare ett antal miljoner, och regeringen vill ha litet mindre. Vi skall väl inte här diskutera det tänkbara utfallet av höstens val, men jag är övertygad om att den hårt klämda socialdemokratin skulle vinna åtskillig sympati om man verkligen försökte krypa ur den tvångströja som generalerna och de borgerliga har sytt in regeringen i. Det svenska folkets stora majoritet vill ha ett starkt försvar. Därom råder inget som helst tvivel. Också vi vill ha ett bra försvar. Men frågan nu liksom tidigare är ju om vi måste ha en försvarsinriktning som är modellerad av militärer och politiska krafter utan vilja och förmåga till nytänkande. Måste vi ha ett försvar som lägger beslag på närmare 11 miljarder av vår totalbudget? Måste Sverige som enda neutrala stat ha militärkostnader som per capita ligger i världstopp? Måste inte den faktiska avspänning som även den svenska regeringen med tillfredsställelse noterar få konsekvenser på det praktiska militärpolitiska planet? Borde man inte falla i grubbel över frågan om hur mycket militärkostnaderna kan skäras ned i stället för att nu planera för ett beslut som kommer att föra militärkostnaderna upp till nya och svindlande höjder? Vore det inte starkt av regeringen att gå ut i valrörelsen och säga till väljarna: Sverige är ett litet och neutralt land. Den förändrade situationen i världen, i Europa, har skapat möjligheter till nytänkande. Vi har f.ö. inte längre råd att satsa sådana enorma summor av våra resurser på improduktiva militära ändamål. Vi vill inte avskaffa försvaret, men vi vill göra det billigare. Men så där resonerar ju inte regeringen. Den är alltför hårt knuten till det etablissemang som i seklets gryning av arbetarrörelsens gamla pionjärer illustrerades med svärdet, altaret, tronen och penningpåsen. 1972 lade den då sittande försvarsutredningen fram sin flerårsplan. Därvid fick man läsa märkliga ting i svensk press. En rad borgerliga tidningar med Svenska Dagbladet i spetsen manade fram bilden av ett nedoch avrustat Sverige. ”Skönmålad nedrustning” kallade moderaternas huvudorgan Svenska Dagbladet det förslag som lades fram. Och Aftonbladet presenterade förslaget under rubriken ”Sverige nedrustar”. Då måste man ju fråga sig: Vadan denna teater? Ja, framför allt de moderata såg det som ett tillfälle att väcka opinion för ännu större militäranslag. För socialdemokraterna måste det ha förelegat ett intresse av att ge intrycket att man åtminstone i någon mån lyssnade till de kristiska rösterna inom den egna rörelsen och inom väljarkåren. Men inte blev det någon nedrustning. 1972 omfattade militärbudgeten ca 6 miljarder. Nu är vi uppe i nästan det dubbla. ”När skola vi se ändan?” måste man ju fråga sig, liksom den yngling som med oro betraktade hur flickornas kjolar blev kortare och kortare. Sanningen är naturligtvis den att vi ser ingen ände på detta, om man inte går in för en radikalt ny, förändrad och förbättrad försvarspolitik. Vänsterpartiet kommunisterna har ju under en rad år framhållit vikten av att man på allvar utreder det som skulle förtjäna namnet ny militärpolitik: Vår nuvarande försvarspolitik är uppbyggd efter stormakternas modell. Den är orimligt kostnadskrävande. Militärbudgeten har nått en sådan storlek att den måste betraktas som ett allvarligt hinder för viktiga sociala reformer. Den är en av inflationens mest pådrivande krafter. Den göder profitörerna inom det militärindustriella komplexet. Vi har föreslagit att försvarsutredningen skall gå in för att utreda vad vi kallar ett folkförsvar, byggt på helt nya principer som bl.a. borde ha inspirerats av det som har skett i världen under det senaste decenniet: det vietnamesiska folkets tappra kamp, frihetsrörelsernas slagkraft trots avsaknad av Viggenplan m.m., robotförsvarets betydelse i Mellanösternkriget osv. Även svenska militärer har som bekant ansett att där finns lärdomar att hämta, erfarenheter som måste vara till nytta om man vill bryta med den nuvarande konventionella och orimligt kostnadskrävande försvarsordningen. Det har nu suttit en försvarsutredning och arbetat under en längre tid. Den har självfallet haft resurser till sitt förfogande, och de resurserna borde ha använts bl.a. för att utreda en alternativ försvarsordning. Nu får riksdagen så småningom ingenting annat att ta ställning till än ett försvarsalternativ som i alla sina grunddrag bygger på samma principer som tidigare. Vi anser att detta är fel. Mot bakgrund av den allt starkare opinionen mot den nuvarande militärordningen borde det ha känts angeläget för regeringen och den sittande utredningen att arbeta fram åtminstone ett försök till en alternativ försvarsordning. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har självfallet inte haft tillgång till all den expertis som hade varit nödvändig för att i detalj utarbeta ett klart utmejslat alternativ: Vi har tvingats inskränka oss till att i stort sett skissera vårt grundläggande synsätt. Det är naturligt. Och vi anser det vara både onödigt och omöjligt att gå vidare på den väg där man nu befinner sig. Vi tänker då inte bara på kostnadsaspekten utan också på det konventionella försvarets begränsningar. Vi kräver ett annat försvar med en annan struktur, lättare vapen, välutvecklad robotutrustning och byggt på lokala enheter och mobila förband: Vi är som bekant inte ensamma om de tankegångarna, och vi är övertygade om att det försvaret skulle kunna spela en större roll än det nuvarande i kampen mot en eventuell angripare. Tidigare nämnda erfarenheter ger oss stöd för den tankegången. För allt fler börjar det nu stå klart att vi inte längre bör fortsätta att leka stormaktsleken. Vi satsar enorma summor på en teknologi, där trots allt våra tänkta motståndare alltid kommer att vara överlägsna kvan titativt. Bara satsningen på Viggen är ju en enorm belastning för det lilla Sverige. Men man tänker uppenbarligen fortsätta på den inslagna vägen. Ett Viggenplan kostar ungefär 25 milj.kr. Vi har i vårt land stora brister på många områden. Detta gäller på såväl den sociala sidan som på andra områden. Alla är väl exempelvis medvetna om bristen på daghem, för att här bara ta ett exempel. För ett Viggenplan kan man bygga mellan 40 och 50 daghem. Nog knyter väl det an till en gammal valparoll som löd: Barnen behöver generalernas klöver! I varje fall är vi i vpk helt övertygade om att en betydande del av de pengar som nu används för militära ändamål kan lösgöras för konstruktivare användning. Vi kräver därför att riksdagen uttalar sig för en ny försvarsordning, att försvarsutredningen utreder ett sådant alternativ, att riksdagen i avvaktan på detta prutar ner militärkostnaderna med 2 miljarder, att produktionen av Viggenplan avbryts och att så också sker med planerade studier för utveckling av nytt attackflygplanssystem efter 37 Viggen. Jag ber att få yrka bifall till motionen 1164. Herr talman! Vi har funnit att det under den något kryptiska rubriken Insatsberedskap m.m. har föreslagits ett anslag på 42 090 000 kr. Anslaget har funnits tidigare, men det är väl bara de initierade som varit på det klara med vad det egentligen inneburit. Det är alltså IB:s verksamhet det handlar om, den verksamhet som avslöjades som en av efterkrigstidens stora skandaler med spioneri, infiltration, åsiktsregistrering, inbrott och snokande bland vänsterfolk på programmet. Jag skall inte gå igenom allt detta, det har gjorts tidigare i dag, och det kommer nya tillfällen. Jag skall inskränka mig till att yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till motionen 550. Vi tycker inte att man under nuvarande förhållanden kan anslå pengar till den verksamhet som döljer sig bakom rubriken. Frågetecknen är ännu alltför många. Skumraskaffärerna är långt ifrån utredda. Garanti för en förändrad inriktning saknas fortfarande: Vi yrkar nu avslag och återkommer till ärendet, eftersom det snart igen kommer inom skotthåll.

Herr talman! I budgetpropositionen rörande försvaret föreslås ändrad organisation m.m. för fortifikationsoch byggnadsförvaltningen på regional och lokal nivå. Till grund för detta ligger en rapport framlagd av försvarets rationaliseringsinstitut. I propositionen anförs att fastighetsdriftens effektivisering är och i framtiden förblir mycket betydelsefull, inte minst mot bakgrund av dess ekonomiska omfattning. Genom förslaget biträder regeringen rationaliseringsinstitutets tankegång att fortifikationsförvaltningen skall vara fackansvarig för fastighetsdriften i dess helhet. Departementschefen har i detta sammanhang biträtt förslaget att fackansvaret för lokalvården skall föras över till fortifikationsoch bygg nadsförvaltningens verksamhetsområde och ingå i fastighetsförvaltningen. Ansvaret för lokalvård däremot bör, som det uttrycks i propositionen, i varje fall tills vidare behållas av försvarets materielverk. I motion nr 1161 har jag yrkat att lokalvården inom försvaret skall utgöra en del av fortifikationsoch byggnadsförvaltningens verksamhetsområde och att fackansvaret för lokalvården skall överföras från försvarets materielverk till fortifikationsförvaltningen. Utskottet har inte tillstyrkt motionsyrkandet utan ansett att fackansvaret i varje fall tills vidare bör ligga kvar hos försvarets materielverk. Jag har nöjt mig med detta och till utskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande, där jag säger att jag förväntar att denna fråga blir föremål för ytterligare överväganden. Jag har sålunda, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag på denna punkt. Som flera tidigare talare i debatten sagt behandlas i försvarsutskottets betänkande nr 32 även proposition nr 143 angående flygvapenförband, forskning och utveckling. I denna fråga har meningarna inom utskottet gått isär. Chefen för flygvapnet har under år 1975 redovisat en studie rörande framtida attackflygplanssystem. Denna studie utmynnar i förord för att inom landet utveckla och tillverka ett lätt attackoch skolflygplan, kallat BILA, och vidareutveckla JA 37 Viggen till flygplan 20. Från försvarets materielverk har påpekats att det studiearbete som skall ge underlag för beslut under 1977 kommer att ha sin tyngdpunkt under budgetåret 1976/77. Som här har sagts tidigare har försvarsministern i propositionen velat medge ett belopp på högst 30 milj.kr. jämfört med av försvarsledningen äskade 77 milj.kr. När propositionen lades på riksdagens bord väckte denna prutning från försvarsministern berättigad uppmärksamhet i pressen. Den väckte fullt naturligt också undran i de industrier som sedan 1970 talet har sysslat med utveckling och byggande av flygplan, och den skapade oro inom de orter där dessa industrier är belägna. Vid de föredragningar som vi fått i försvarsutskottet har från försvarsledningens sida angetts att man där bedömer dessa studier som mycket betydelsefulla. Man är beredd att omfördela försvarsanslagen så att den ökade kostnaden för dessa studier bestrids inom ramen för försvarsanslaget. I centeroch folkpartimotionen 2281 har vi framhållit det angelägna i att man får ett så brett och allsidigt underlag som möjligt när försvarskommitté, regering och riksdag nästa år skall fatta beslut om hur vi skall lösa vår framtida flygplansfråga. Här gäller det sålunda enligt vårt förmenande — det framgår bl.a. av vår motion och av utskottets skrivning — att inte binda någon för ett | kommande beslut. Här gäller det i stället att få ett så allsidigt och genom arbetat underlag som möjligt inför kommande beslut och att det vid | detta tillfälle skall finnas full handlingsfrihet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande även på denna punkt.

Herr talman! Diskussionerna om vad reell handlingsfrihet i försvarsfrågan egentligen innebär har förts intensivt och i olika sammanhang under det senaste året. Jag skall därför inte vid denna sena timme försöka ge mig in på någon analys av detta. Bakgrunden till att jag tillsammans med några medmotionärer väckt motionen 2283 är att regeringen föreslagit endast 30 milj.kr. till fortsatta studier för ersättning av flygplan AJ 37 och SK 60 mot av materielverket begärda 77 milj.kr. Vi motionärer anser att de av materielverket föreslagna 77 miljonerna erfordras om vi verkligen skall behålla full handlingsfrihet och därutöver ha erforderligt beslutsunderlag i samband med nästa års långsiktiga försvarsbeslut. Jag behöver inte närmare argumentera för utskottsmajoritetens förslag om de 77 miljonerna för fortsatta studier och utveckling vid SAAB Scanias flygdivision. Det har andra talare redan gjort. Jag finner det däremot, herr talman, märkligt att vi i Sverige har fått en diskussion om den inhemska flygindustrins vara eller icke vara på det sätt som nu är fallet. Det är märkligt mot bakgrund av de dyrköpta erfarenheter vi i vårt land har när det gäller möjligheten att verkligen få köpa vad vi vill ha och behöver ha i en krissituation. Jag tänker på situationen under de första krigsåren — under det andra världskriget. De erfarenheterna bör ha lärt oss betydelsen av en väl utvecklad inhemsk försvarsindustri. Jag tror att det vore av värde om de som i dag talar för andra lösningar närmare studerade hur dyrt det kan bli att exempelvis bygga på licens, för att inte tala om vad som kan inträffa i en krissituation: Vid en avspärrning uppstår stora kostnader när man i ett sådant läge tvingas tillverka alla delar själv. Ett lämpligt studiematerial borde vara kostnadsökningarna för det Northropplan som byggdes på licens i Sverige i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet. Konstitutionsutskottets ordförande, herr Johansson i Trollhättan, inledde dagens dechargedebatt med att erinra om händelser vid 1936 års riksdag. Låt mig få göra detsamma! Jag tänker då på 1936 års försvarsbeslut. Det är inte bara av historiskt intresse att studera betänkandena från 1930 års stora försvarskommission liksom arbetet inom 1933 års flygkommission. De låg till grund för proposition nr 225 vid 1936 års riksdag — den digra proposition som resulterade i riksdagsbeslutet om 1936 års försvarsordning.

——- Den inhemska flygmaterielindustrins självständiga konstruktionsverksamhet bör enligt utskottets mening röna statsmakternas uppmuntran i den mån denna verksamhet kan anses vara till gagn för flygvapnets materielanskaffning och för krigsberedskapen.” Det var ett framsynt resonemang. 1933 års flygkommission, som hade att utreda dels vissa haverier med flygplan av typ Sk 10, dels frågan om hur den framtida flygplansanskaffningen skulle ordnas avvisar bl.a. i sitt betänkande anskaffningen av flygplan genom inköp från utlandet. Det är intressant att konstatera motiven, nämligen att ”man genom detsamma lätt kommer i beroende av annat land”. Kommissionen framhöll också att det inte fanns anledning att ifrågasätta möjligheterna att inom landet lösa de med flygplansanskaffningen förbundna konstruktiva problemen. Utvecklingen har visat att kommissionen hade rätt i denna bedömning. Det är också intressant att man vid denna tidpunkt även var på det klara med att de speciella fordringar som vi utifrån militära och klimatologiska förhållanden måste ställa på flygplanen bättre kan beaktas vid inhemska konstruktioner. Jag har velat erinra om detta, då det är dessa uttalanden som till stor del ligger bakom att ASJA — det dåvarande AB Svenska Järnverksverkstädernas Aeroplanavdelning — utvecklades till att bli SAAB. Staten påtog sig den gången ett stort ansvar, och i detta ansvar låg också vissa garantier för personalen. Dessa garantier har av någon anledning numera upphört, och det innebär naturligtvis stor otrygghet för dem som berörs. Ett beslut i dag om att bevilja de 77 miljonerna är av utomordentligt stor betydelse ur såväl försvarssom personalsynpunkt. Det löser däremot inte problemen på lång sikt, för situationen är ju den att på flygdivisionens utvecklingssida finns ett mycket stort antal personer med lång tjänst, varav många är över 55 år. Det innebär att — mot bakgrund av uteblivna statliga garantier och med hänsyn till numera gällande trygghetslagar och avtal —- företagsledningen redan nu skulle behöva förbereda en reduktion av utvecklingssidan, därest försvarsbeslutet 1977 skulle innebära att vi upphörde med utvecklingen av svenska flygplan. Det rör sig om flera hundra personer. Detta är varken ur de anställdas eller företagets synpunkt en rimlig situation. Jag är helt medveten om — och det är jag angelägen att understryka — att uppehållandet av en inhemsk, kvalificerad försvarsindustri i första hand är en försvarsfråga. Den är av stor betydelse för trovärdigheten i svensk neutralitetspolitik. Det hindrar inte att jag även här velat betona det ansvar som föreligger gentemot den utomordentligt kvalificerade personal som det här gäller. Jag ber, herr talman, att få instämma i de yrkanden som här tidigare framställts av utskottets ordförande, herr Petersson i Gäddvik.
Herr talman! Jag skall inte i denna sena afton hålla något längre anförande. Efter det senaste inlägget kan det ändå finnas behov av att säga ett par ord. Herr Strindberg menar att det är nödvändigt att anslå ytterligare 47 miljoner för att staten skall fullfölja det ansvar man en gång tagit när det gäller tillverkning av flygplan i vårt land. Herr Strindberg har kommit väldigt långt med ett sådant konstaterande. Det finns inga skäl för att vi här i riksdagen skall känna det som ett tvång att från de synpunkterna fatta beslut i den riktningen. Förhållandena mellan SAAB och staten har reglerats i tioårsavtal och det finns inga sådana förpliktelser som herr Strindberg har åberopat. Det är alldeles självklart att när det gäller en satsning av 47 milj.kr. är det i alla andra sammanhang här i riksdagen ett väldigt viktigt beslut som fattas om hur man skall disponera ett så stort belopp. Jag vill varna för att man när det gäller försvarsfrågorna skall handla så lättsinnigt — för att försvaret totalt rör sig om ett tiotal miljarder kronor — att man inte noga skulle överväga om man bör göra en sådan satsning. Det enda jag egentligen har att säga i den här debatten är att om riksdagen skulle fatta beslut om 47 milj.kr. för utveckling måste man rimligen också mena att planet skall tillverkas.

Det är ur de synpunkterna som vi i försvarsdepartementet har sagt oss att vi får vänta. Studierna kan drivas vidare men vi är icke beredda att göra en sådan betydande satsning förrän man i försvarsutredningen tagit ställning till vilka ramar vi skall arbeta med i framtiden. Ur den synpunkten tycker jag det är viktigt att de socialdemokratiska ledamöterna har följt det förslag jag lagt fram. Jag beklagar om riksdagen skulle besluta i en annan riktning, vilket jag tror vore till skada för försvarets intresse. Det kan lätt skapa den uppfattningen att riksdagen handskas ganska vårdslöst med pengar när man använder argument av det slag som herr Strindberg nyligen har presenterat från talarstolen. Herr talman! I övrigt skall jag avstå från att kommentera tidigare inlägg.
Herr talman!

Jag har den mycket bestämda uppfattningen att det är av mycket stor vikt att vi får bedriva flygplansstudier så att försvarsutredningen och senare regering och riksdag får ett allsidigt underlag rörande utvecklingen av svenska flygplan för det viktiga försvarsbeslut som skall fattas 1977. För att vi skall få ha den handlingsfriheten behöver vi mer än 30 milj.kr. Vi för vår del har funnit att man behöver 77 miljoner.
Herr talman! Efter herr Peterssons i Gäddvik anförande vill jag bara helt kort understryka att vad jag betonade i mitt anförande nyss var framför allt att bevarandet av en inhemsk försvarsindustri var av avgörande betydelse för trovärdigheten i svensk neutralitet. Att jag sedan tog upp frågan om det historiska sambandet mellan de försvarsbeslut som tidigare har fattats och utvecklingen i SAAB berodde på att jag ville betona att här ändå föreligger ett mycket intimt samband mellan de två berörda parterna, där staten utan tvivel har ett visst ansvar.
Herr talman! Det är självfallet inte på det sättet att ett ställningstagande i denna fråga avgör om vi skall behålla en svensk flygplansindustri i detta land — det har ingenting med saken att göra. Frågan kan naturligtvis röra sig om hur noga vi skall gardera oss så att vi kan upprätthålla en utvecklingskapacitet, men det är en helt annan sak. På den punkten är jag övertygad om att vi mycket väl skall kunna klara av att hålla utvecklingsarbetet i gång fram till den tidpunkt då försvarsutredningen har att ta ställning till denna fråga och bedöma vilka kostnader som vi är beredda att offra. I detta finns ingenting som motsäger de synpunkter jag tidigare framfört i kammaren och det förslag som är formulerat i propositionen, vilket f. ö. förelåg vid den tidpunkt då jag gjorde detta uttalande. Jag tror nog, herr Petersson i Gäddvik och andra, att vi skall akta oss noga för att tro att det är sista ordet som sägs när ÖB gör en bedömning eller när man från industrins eller materielverkets sida avger ett yttrande. Jag har gjort den iakttagelsen att man bör vara mycket kritisk härvidlag och att det ofta finns andra handlingsvägar än de som på ett specialområde anvisas av de människor som är mest engagerade. Jag tror att riksdagen mycket lugnt kan anta reservationen med det tillägg som de socialdemokratiska ledamöterna gjort om att ge regeringen en fullmakt att, om så skulle behövas, anvisa ytterligare medel. Om vi verkligen skulle eftersträva att förbruka dessa 47 miljoner är jag rädd för att det blir tal om att anställa ännu mer folk, och då blir problemet vid en neddragning förmodligen betydligt större än i dag.
Herr talman! Vi har i utskottet mycket noggrant prövat denna fråga. Ingen av de experter som vi hört har sagt att det räcker med 30 miljoner. Därför har vi kommit fram till att man behöver de 77 miljoner som har föreslagits från försvarets håll. Eftersom man förordat en omfördelning inom ramen är jag helt övertygad om att man tror på vad man säger.
Herr talman! Ingen människa kan föreställa sig att man skall förbruka dessa 47 milj.kr. fram till den tidpunkt då försvarsutredningen måste ta ställning till inom vilken kostnadsram det svenska försvaret skall röra sig i framtiden. Detta måste herr Petersson i Gäddvik och de övriga ledamöterna vara beredda att ta ställning till redan under hösten, någon gång i oktober eller november månad. Det finns inga planer att man från den 1 juli i år och fram till den tidpunkten skulle ha anledning att disponera 47 miljoner för detta ändamål: Vi får möjlighet att återkomma när försvarsutredningen har tagit ställning. Jag tycker att det är rimligare att vi först gör klart för oss om vi verkligen skall tillföra det svenska försvaret ett nytt flygplan, lägga ned 2 miljarder på att utveckla detta och vara beredda på att ta styckekostnader som ligger någonstans vid 35 å 40 miljoner. Så här pass allvarliga saker rör det sig om. När vi är osäkra om huruvida vi kan få med detta i vårt försvarsprogram, skall vi inte heller lägga ned nära 50 milj.kr. på att studera detta flygplan ytterligare. Detta ger oss en mycket liten vägledning för det avgörande beslutet om hur mycket pengar vi skall offra på det svenska försvaret.

Herr talman! I motionen 1164 utvecklar vänsterpartiet kommunisterna sin kritik av den nuvarande försvårsordningen. Vi säger där att vårt nuvarande försvar i alltför hög grad är en kopia av ett stormaktsförsvar. Vi förespråkar en ny försvarsordning, mera byggd på principer som kan hänföras till ett folkförsvar. Det här har tidigare sagts av Alf Lövenborg, men jag vill gärna understryka det. Hur ett sådant folkförsvar skall se ut mera i detalj, vilka vapenslag som skall prioriteras för att passa in i målsättningen för ett folkförsvar, vore enligt min mening i varje fall värt en mera omfattande debatt än den som hittills förts i vårt land. Vissa debattinlägg har gjorts, även av ledande militärer, där man skisserar ett försvar av en annan struktur än det nuvarande, ett försvar som i högre grad än det nuvarande bygger på folkets egen värnkraft. Eftersom vi anknyter till sådana tankegångar i de motioner vi framlagt här i riksdagen, kommer som en naturlig följd att vi vänder oss emot satsandet på vapenslag som måste betraktas som i hög grad offensiva, som så att säga är karakteristiska för den försvarsmodell vi har. Och här kommer i första hand flyget in i bilden, speciellt den typ av flyg som Viggen representerar. Man kan kritisera detta från flera utgångspunkter. Jag har redan nämnt en, att det är ett offensivt vapenslag. En annan är att ett försvar som byggs upp kring teknologiskt avancerade produkter kan komma att visa sig väldigt sårbart; vi har pekat på det i motionen 1164: Vi tror i likhet med generalmajor Nils Sköld i hans bok ”Värnplikt och folkförsvar” att det inte är realistiskt att förlita sig på att en snabb och bländande teknik löser alla problem. Alla de problem som varit förknippade med Viggenprojektet utgör ju f. ö. åskådliga exempel på detta. En tredje aspekt på Viggenfrågan som vi anser vara högst väsentlig är kostnadsaspekten. Det är oerhörda summor som man här satsar på ett enda projekt. Enligt vad försvarsministern anförde i en interpellationsdebatt den 12 mars har Viggen hittills kostat 8,4 miljarder kronor, och när projektet blivit slutfört beräknar man ha kommit upp i en kostnad på ungefär 17 miljarder kronor. Viggen har verkligen blivit en symbol för det militära slöseriet. Trots rekordsatsningarna har det bl.a. givit till resultat ett plan som man knappt vågar flyga. Detta är ju oerhörda belopp, särskilt om man jämför med de blygsamma summor som ges åt annan forskning, t.ex. inom medicin, arbetsmedicin och miljöforskning. Beloppens storlek kan tyckas förvånande — inte bara mot bakgrund av det föga samhällsnyttiga resultatet av arbetet med utveckling av krigsflygplan utan också med tanke på vari Viggenprojektets produktionsprogram man befinner sig. Attack-Viggen skall vara under slutleverans och jakt-Viggen skall när som helst levereras och borde således vara färdigprojekterad. Något Flygplan 80 påstås inte vara aktuellt längre. Men nu talades det i propositionen om forskning för ersättning av flygplan AJ 37 och SK 60. JA 37 Viggen skall utvecklas till flygplan A 20. I utskottsbetänkandet redovisas nu att flygvapenchefen begärt 77 milj.kr. för det här s.k. utvecklingsarbetet. Försvarsministern har bjudit 30 miljoner. Och därom står striden mellan utskottets majoritet och de socialdemokratiska ledamöterna bakom reservationen 4. Man är dock på båda sidor överens om att forskningsarbetet skall fortsätta med sikte på nästa år för att man skall ha handlingsfrihet och underlag för ett beslut om anskaffande av ett nytt attackflygplan. Frågan är, menar vi, om det inte är detta man redan håller på med. Betraktar man de skilda posterna ser man att de har genomgått en utveckling som väcker misstanken att vederbörande håller på att projektera fram en flygplanstyp, som sedan för riksdagen kommer att bli ett fullbordat faktum. Detta kan exemplifieras med uppgifter om Viggens attackversion. Viggens attackversion började flyga år 1971. Trots detta har man anslagit inte mindre än 371,5 milj.kr. för forskning och utveckling av ”attackförband”, i huvudsak till den s.k. attack-Viggen. Så mycket peng ar för att utveckla ett plan som redan är färdigprojekterat, som serietillverkas och som borde flyga för fullt, det är faktiskt anmärkningsvärt. I propositionen begärde chefen för flygvapnet ett bemyndigande om 161,8 milj.kr. för forskning och utveckling av attackförband. Detta innebär att över en halv miljard kronor satsas på forskning och utveckling av det plan som redan borde vara färdigt. I propositionen antyddes vad dessa pengar skulle användas till. Det talades om vissa kompletteringar eller typförbättringsarbete av grundflygplan, motor, elektronik, underhållsutrustning, teleutrustning och beväpning. Namnet Viggen finns kvar liksom vingkonstellationen. Men när nästan allt annat på ett plan förändrats, ”förbättrats” eller ”kompletterats” är det gamla ursprungliga planet snart ett nytt. Utskottet säger i betänkandet i anslutning till att man behandlar vår motion 2282 att man anser att flygvapenförbanden och kvaliteten på materielen hos dessa förband har stor betydelse för den fredsbevarande effekten av vårt försvar och för försvarets verkan om vi skulle bli anfallna. En stillsam reflexion i det sammanhanget: Den fredsbevarande effekten måste väl vara något beroende av om planen kan hålla sig i luften eller ej. Vi har i den citerade motionen framhållit att vpk hela tiden har varit motståndare till Viggenprojektet. Jag kan här hänvisa till vad jag tidigare anfört. Vi är också motståndare till en fortsatt utveckling av projektet och till dess sannolika övergång i ett nytt. Det är ju utan tvivel också så att det finns planer på att ersätta hela Viggensystemet med ett helt nytt jaktattackflygplan. Trots att huvuddelen av resurserna för forskning och utveckling inom det militära försvaret nu använts för Viggenprojektet leker man med tanken att ersätta detta med ett helt nytt plan. Här leker man emellertid inte bara med tanken på flygplan utan också med skattebetalarnas pengar. Vi har tidigare från vpk:s sida varnat för att de här tankarna finns, och vi vänder oss bestämt mot sådana planer. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 2282, vari yrkats avslag på förslaget att utvecklingsarbete för flygförband får beställas inom en kostnadsram av 525 milj.kr. samt på förslaget att anvisa ett förslagsanslag av 473 305 000 kr. för forskning och utveckling inom flygförband.

Herr talman! Jag ber att med några ord få kommentera mitt särskilda yttrande som är fogat till försvarsutskottets betänkande 1975 76:263. | Motionen, som är väckt av herr Henmark och underskriven av mig och ett flertal andra skånska riksdagsledamöter, tar upp frågan om pansartruppskolans och pansartruppernas kadettoch aspirantskolas lokalisering. Motionärerna pekar bl.a. på att huvuddelen av pansartruppernas fredsutbildning av krigsanvändningsskäl är lokaliserad till Skåne. F.n. finns där tre pansarregementen — de två övriga är förlagda till Skövde resp. Gotland. Skåne har fyra övningsfält och lika många skjutfält att ställa till pansartruppskolans och pansartruppernas kadettoch aspirantskolas förfogande. Tillgången på och närheten till övningsoch skjutfält måste anses mycket betydelsefull för realismen i de militära övningarna. Men även tillgång på lärare och elever spelar en stor roll. Skåne har tre femtedelar av pansarregementena och därmed merparten av pansarskolans personal inom ett ganska begränsat område: Vid en lokalisering exempelvis till Hässleholm eller Kristianstad skulle den ort dit lokaliseringen inte skedde ändå kunna hänföras till ”närfall” med de fördelar detta innebär. Vi motionärer är medvetna om att frågan om pansartruppskolans och pansartruppernas kadettoch aspirantskolas lokalisering tidigare behandlats i riksdagen, nämligen 1973. Jag tycker emellertid att det beslut som då fattades var något klent underbyggt. Det gick nämligen emot såväl departementschefens som utredarens, överbefälhavarens och arméchefens förslag om en lokalisering till Skåne och biföll i stället en motion väckt av ledamöter från Skaraborgs län och innebärande en lokalisering till Skövde. En ny remissomgång har föranletts av årets motion. Arméchefen vidhåller sitt tidigare ställningstagande. Men övriga remissvar inkl. svaret från fredsforskningsutredningen ger vid handen att planeringen för Skövdelokaliseringen har fortskridit så långt att ett förändrat beslut inte är möjligt. Herr talman! Jag har med hänsyn till de nu tillgängliga informationerna inte ansett mig böra skriva en reservation, men däremot har jag känt ett behov av att få belysa såväl motionen som det särskilda yttrandet, inte minst därför att pansarvapnet har stor betydelse för Skåne såväl i fredstid som i krigstid.

Herr talman! Med anledning av min motion 1975/76:1171 och den behandling som motionen har fått i försvarsutskottet finner jag mig föranledd att ta upp frågan om fornminnena på Remmene skjutfält. Eftersom frågan har legat snett hela tiden från behandlingsoch inventeringssynpunkt, har resultatet också blivit därefter. Enligt vad jag tidigare anfört här i riksdagen har försvarsutskottet tagit så lätt på frågan att man ej ansett det mödan värt att på ort och ställe göra sig underkunnig om förhållandet. När skjutfältet första gången behandlades i riksdagen, fanns inte ens problemet med den rika förekomsten av fornminnen med i bilden. Varken landsantikvarien eller riksantikvarien har ännu hunnit med den ofta påtalade inventeringen. En stor del av den inventering som under det senaste året blivit gjord har ännu inte offentligt redovisats. På nytt måste jag konstatera att utskottets ställningstagande och riksdagens beslut är en djup kränkning av den befolkning som har drivits från sina gårdar. Lika besvärande har de människor upplevt det som kämpat för bevarandet av den gamla kulturen och de talrika fornminnena. Medan riksantikvarieämbetet haft att sköta bevakningen av detta skjutfält från fornminnessynpunkt har en del allvarlig förödelse skett. En kommentar till detta är oundgänglig på grund av att ämbetet tvått sina händer inför utskottet och hävdat att fornminnena inte utgör något hinder för militärens intrång. Jag vill ge följande exempel. Under den s.k. bevakningstiden har militären bortforslat en hel domarring invid Samuelstorp och där gjort en parkeringsplats. En rest sten är avslagen på mitten och har sedan kulsprutebeskjutits. Jordtäkt har förekommit på av ämbetet markerad plats, och massor av jord har förflyttats. Fastän markerad blev platsen aldrig föremål för utforskning. Vägar har anlagts, vilket har krävt bortforsling av rösen, som aldrig blivit värderade såsom forngravar eller odlingsrösen. Listan skulle bli lång, om man följde upp all vandalisering på detta skjutfält. Jällby kyrka är hotad. Kyrkan, vars äldre del är från 1100-talet, kommer att ligga nära det utvidgade fältet. Av denna anledning framhöll ortsbor på ett tidigt stadium för militära myndigheter kyrkans värde. I ett svar från Milochefen framhålls att området mellan det nuvarande fältet och Jällby kyrka endast skall vara säkerhetsområde, där övningar sällan skall äga rum, varför någon som helst risk ej skulle föreligga för kyrkan. Nyligen har chefen för I 15 i Borås underrättat närboende om att en pjäsplats för skarpskjutning skall anläggas 300 meter från kyrkan. Detta måste innebära en allvarlig risk för den gamla träkyrkan från 1100-talet. Hur skall alla de människor som värnar om fornminnena kunna uppleva någon trygghet inför risken av framtida vandalisering? För att ytterligare låta riksdagen få insyn i fornminnesfrågan vill jag anföra en sammanställning av fornminneslämningar och deras markering. Av riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, upprättat efter 1961 års inventering, tycks bl.a. framgå att rest sten, hällkista, älvkvarnsförekomst, stensättning, röse, hög och gravfält alltid R-markeras. Vid R-markering anges alltid antal fornlämningar som ingår i fornlämningsnumret. Ett fornlämningsnummer med t.ex. en samling stensättningar räknas till så många enskilda fornlämningar som det finns stensättningar. Likaså räknas ett gravfält inte som en enda fornlämning utan till så många fornlämningar som hör dit. Exempel: Nr 2 i Jällby ger 2 fornlämningar, nr 8 i Kvinnestad ger 10 fornlämningar, nr 29 i Landa ger 5 fornlämningar, nr 40 i Remmene ger 10 fornlämningar. I den rapport som avgivits den 12 december 1974 beskrivs emellertid många lokaler såsom ”högliknande lämning” i stället för hög, ”stensättningsliknande lämning” i stället för stensättning, ”område med röjningsrösen stensättningar. Man har vid den ytliga besiktningen inte kunnat avgöra om det i dessa fall rör sig om lämningar som förtjänar att R-markeras. Men härigenom har ej heller en rättvisande bild av det R-markerade fornlämningsbeståndet i området kunnat lämnas i rapporten. Vilken roll detta kan spela för det totala antalet R-markerade fornlämningar inom området ser man genom att försöka räkna fram hur många R-markerade fornlämningar som skulle komma till, om det klarläggs att lämningarna i fråga inte bara är ”stensättningsliknande lämningar” utan stensättningar, inte bara ”område med röjningsrösen och stensättningsliknande lämningar” utan gravfält. Jag vill anföra några exempel: Nr 40 i Kvinnestad skulle ge 4 R-markerade fornlämningar, nr 44 i Kvinnestad skulle ge 20 R-markerade fornlämningar, nr 59 i Kvinnestad skulle ge 20 R-markerade fornlämningar, nr 30 i Remmene skulle ge ca 90 R-markerade fornlämningar. Det finns flera exempel. R-markerade fornlämningar inom området skulle då kunna redovisas till flera hundra stycken mot i rapporten redovisade 75. Då inventeringsområdet är ca 20 km? innebär detta en oerhört stor fornlämningstäthet per km?. Flera älvkvarnsförekomster, som ju brukar finnas i anslutning till gravfält, liksom ett mycket stort antal lösa stenåldersfynd i Hjälmeryd, talar för att fornlämningarna där är förmer än ”högliknande lämningar” eller ”område för röjningsrösen”. Synnerligen egendomligt är det därvid att nr 9 som är en ovanligt stor hög omnämnd i SGU 1866, i den nu lämnade rapporten omdöpts från hög till ”högliknande lämning” och inte ens anses vara aktuell för kontrollundersökning före eventuellt borttagande. En hel bygds befolkning står frågande inför vad som skett. Att i en demokrati behöva uppleva något dylikt är ofattbart för många. Både riksdag och försvarsmakt har ju att i alla lägen skydda och hjälpa befolkningen. Men folket har fört en fåfäng kamp mot försvarsmakten och lidit nederlag. Varken gårdar eller en mångfald fornminnen stod att rädda. De har upplevt det som att kämpa mot en oformlig opåverkbar massa, som i hela sin tyngd vältrat sig över dem. Hur kan lagen i en demokrati tillämpas så olika? Hade det varit enskilda personer som haft dessa fornminnen på sina ägor, t.ex. en grustäkt, och i den hittat ett fornminne, hade ämbetet omedelbart satt stopp för vidare exploatering tills all utredning varit fullständig. Om någon stöter på fornminne vid uppförande av ett hus, så är det omedelbart byggstopp. Förbud kan utfärdas för vidare markexploatering. Den enskildes synpunkter väger då fjäderlätt och har föga möjlighet att vinna framgång. Herr talman! I fråga om Remmene skjutfält återstår nu bara att riksdagens ombudsmän rättsligt prövar handläggning och beslut vad gäller såväl fornminnen som skjutfältsdelegationens sätt att till staten överföra denna mark.

Herr talman! Remmene skjutfält har återkommit som följetong här i riksdagen sedan 1971, när vi första gången tog beslutet om utvidgning av detsamma. Jag ber intresserade riksdagskamrater att slå upp utskottets betänkande nr 32 s. 54 och 55, där det redogörs för hur vi i utskottet har noggrant prövat just den kritik som framförts när det gäller fornlämningar. Där säger vi: ” Representanter för riksantikvarieämbetet, som utövar tillsyn över landets fornlämningar, har inför utskottet redogjort för beståndet av fornlämningar, odlingsrösen m.m. i Remmene och för de åtgärder som vidtagits eller planeras från ämbetets sida. Det har därvid inte framkommit att fornlämningarna skulle utgöra hinder för fortsatt militär verksamhet i Remmene. Riksantikvarieimbetet har inte heller ifrågasatt att Remmene-fältet av hänsyn till förekomsten av fornlämningar skulle behöva undantas från sådan verksamhet.” Jag vill påpeka att herr Raneskogs anförande här var en våldsam kritik av riksantikvarieämbetet.
Herr talman! Det är inte mycket mer att tillägga, men det förvånar mig att herr Petersson i Gäddvik, som är en stor fosterlandsvän och vill ha ett omfattande försvar, inte ens åker och ser på ett skjutfält. Tack så mycket.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid motionen av herr Henmark m.fl. angående pansartruppskolan PS och panstartruppernas kadettoch aspirantskola PKAS, som enligt motionen bör lokaliseras till Skåne. Det finns mycket som talar för att en lokalisering av nämnda förband till Skåne skulle medföra betydande fördelar, som t.ex. bättre övningsoch skjutfält, lägre driftkostnader, fördelar ur mobiliseringssynpunkt m.m. Utskottet har avstyrkt motionen, främst av den anledningen att man inte vill riva upp ett riksdagsbeslut av år 1973 — ett beslut som sedan har legat till grund för planeringen av arméns fredsorganisation i Skövde. Det kan dock konstateras att några bindningar ej föreligger som kan leda till ekonomiska förluster om riksdagen skulle fatta ett beslut i enlighet med motionen. Jag anser det viktigt att försvaret får möjlighet att planera sin verksamhet så att man kan få ut mesta möjliga effekt för minsta möjliga kostnad — detta även om det skulle innebära att riksdagen skulle behöva ta ett tidigare beslut under omprövning. I sitt yttrande över motionen säger chefen för armén att en samlokalisering av PS och PKAS i Skåne är den bästa lösningen. Detta yttrande talar för att riksdagen bör noga överväga frågan om lokaliseringen av ifrågavarande pansarförband. Jag ber att få yrka bifall till motionen 1975/76:263.